Herr talman! Jag har förvånats en smula av den debatt som förts mellan herrar Östrand och Sellgren, eftersom de båda har skrivit under samma utskottsbetänkande. Då debatten väl vittnar om att de på ömse håll är något missnöjda med den kompromiss som utskottet har träffat, vill jag bara anmäla att vi från centern är ganska nöjda med kompromissen. Det är en kompromiss, och då får man både ge och ta. Jag vill lämna en kort redogörelse över hur vi i centern ser på fraktstödet och de frågor som aktualiserats i anslutning härtill. Goda kommunikationer är en förutsättning för ett livskraftigt näringsliv. Det är ett påstående som styrks genom en utblick till områden och orter där näringslivet är särskilt expansivt. Ofta har sjöfarten skapat dessa gynnsamma förhållanden. Det råder nämligen ingen tvekan om att närhet till åretruntsjöfart har stor ekonomisk betydelse för näringslivet. Skälet till införandet av fraktstöd var att man vill utjämna de väsentligt högre transportkostnader som näringsutövare i norra Sverige drabbas av. De företag, även i Norrland, som kan utnyttja sjöfarten är i ett betydligt bättre konkurrensläge än företag i inlandet. Därtill kommer att en utbyggd isbrytarkapacitet förbättrar sjöfarten efter Norrlandskusten avsevärt. Detta är skäl till att utskottet för närvarande inte stöder förslaget om transportstöd till sjötransporter. I konsekvens härmed har utskottet avstyrkt den motion om Vänersjöfarten som det tidigare talats om. Centern anser att det genom ett väl utbyggt fraktstöd går att skapa lättnader för de bygder, de branscher och de typer av företag som har det besvärligast i konkurrensen beroende på de högre fraktkostnaderna. Vi har ställt detta som mål, när vi formulerat vårt förslag i motionen 119, och det är ett led i vår strävan att nå en bättre regional balans. De förslag vi framfört i denna motion har trafikutskottet nu till vissa delar anslutit sig till, vilket vi noterar med tillfredsställelse. Transportstödet förbättrades förra året men inte tillräckligt enligt vår mening. Sålunda har vi i år liksom tidigare krävt snabbutredning och förslag för att utöka transportstödet till att gälla intransporter av jordbruksförnödenheter. Jordbruket är en av de viktigaste näringarna i Norrland och skapar sysselsättning över hela området. Därtill ger näringen underlag för en rikt förgrenad och utspridd förädlingsindustri, som skapar en mycket betydande sysselsättning. Som exempel kan nämnas att den ur sysselsättningssynpunkt största industrin i Jämtland baserar sin tillverkning på jordbruksprodukter. Det är således av största betydelse att även jordbrukets förnödenheter kommer med i transportstödet, och utskottet ansluter sig nu till att en översyn av stödet bör göras med beaktande av vad som anförts i motionerna. Detsamma gäller även förslaget om stöd till intransporter av tillsatsämnen för pappersindustrin. Skogen är en annan viktig råvarukälla i norra Sverige, och sysselsättningen i skogen och därmed viktiga arbetstillfällen i hela det norrländska skogslandet påverkas naturligtvis av förädlingsindustrins konkurrenskraft på de internationella marknaderna. berättigade sändningsvikt skulle sänkas från 300 kg, som riksdagsmajoriteten beslöt i fjol, till 200 kg. Det eniga utskottet anser nu att starka skäl talar för att gränsen bör sänkas, särskilt med tanke på de små och medelstora företagen och sådana företag som levererar sina produkter direkt till förbrukare, varvid sändningarna måste bli förhållandevis små. Utskottet har därvid funnit att lägsta vikten bör sänkas till 250 kg verklig vikt. Detta är naturligtvis inte helt tillfredsställande, men kompromissen är av betydelse för många mindre företag och därmed för sysselsättningen i norrländska bygder, och vi har anslutit oss till det förslaget. Vårt krav på en sänkning av lägsta avståndsgräns från 25 till 20 mil har utskottet avstyrkt. En sänkning av avståndsgränsen är betydelsefull för näringslivet i inlandet som behöver utnyttja sjötransporter. Avståndet till Österoch Västerhavet är många gånger från inlandet 20 å 25 mil. Mot bakgrund av att utskottet nu tillmötesgått en del andra betydelsefulla krav som vi ställt motionsledes har vi i önskan att åstadkomma ett enigt utskott anslutit oss till förslaget att inte nu vidta några ändringar i fråga om avståndsgränserna. Jag blev en smula förvånad, när herr Östrand i sitt inlägg framförde synpunkter som skulle vittna om svårigheter att genomföra en del av de förslag vi har ställt. Men jag fick ett lugnande besked. Han sade till sist att fraktstödet är mycket betydelsefullt och att det nu blir ännu bättre, om utskottets förslag följs. Den uppfattningen delar vi. Utskottet har som sagt tillmötesgått en del av de krav vi ställt i vår motion. Det hade gått att göra fraktstödet ännu litet bättre, men vi skall vara nöjda med det som skett, och jag är mycket nöjd över det betyg som herr Östrand har givit vår motion. Den har lett till att fraktstödet kan förbättras, och för det ärliga betyget vill jag naturligtvis tacka herr Östrand.

Herr talman! I en tidigare debatt om transportstöd för Gotland påpekades från kommunistiskt håll att transportstöd inte i nämnvärd omfattning kommer gotlänningar i gemen till godo. Vi sade också att det inte på sikt löser öbefolkningens svåra ekonomiska problem. Det är allmänt känt att arbetarbefolkningen på Gotland är satt på hårda undantag. Löneläget är det sämsta för nästan samtliga arbetargrupper i hela landet. Skattetrycket är bland de hårdare genom den mycket höga kommunalskatten — även om denna det senaste året sänkts något. Det har alltid varit ont om arbete, och detta är en av de grundläggande orsakerna till att löneläget är bland de lägsta i landet. Därav framgår att den gotländska befolkningens levnadsstandard är väsentligt sämre än i det övriga landet. Beslut i riksdagen om att införliva Gotland i det allmänna stödområdet har helt naturligt inte löst några större problem. Visserligen har det haft en viss betydelse, eftersom man har lokaliserat en del industrier till ön, men liksom vi framhöll i den tidigare nämnda debatten kan även nu sägas, att detta inte kommer att lösa några allvarliga problem. De privatkapitalistiska företag som på senare tid etablerat sig på Gotland har däremot kunnat utnyttja situationen och dragit stora ekonomiska fördelar av de svåra förhållanden som råder på ön. Vid ett utskottsbesök på Gotland så sent som i slutet på förra året kunde man konstatera att företag flyttat från Storstockholmsregionen till Gotland på grund av de ekonomiska fördelar som dessa förhållanden fört med sig för privatkapitalet. Här kunde företagen utnyttja alla de understödsformer som utgår vid etableringar i stödområdet. Dessutom betalades rent ut sagt usla löner till dem som arbetade i de nyetablerade företagen. Som exempel på detta kan nämnas en gummifabrik som betalade endast 12:87 kronor i timmen för ett hårt och smutsigt tempoarbete som också var upplagt på skift. Man kunde också konstatera att företagen i stor utsträckning hade försökt att få kvinnliga arbetare under 18 år. Till dessa betalades en lön på 7:90 i timmen. Då är att märka att företaget erhöll 5 kronor i subvention från staten, dvs. av skattebetalarnas pengar. I själva verket var den direkta lönekostnaden 2:90 kronor för dem som utförde ett tempoarbete under usla förhållanden. De som verkligen skulle behöva stödet har sålunda blivit helt utelämnade. Men det transportstöd man beslutade om och som måste ökas år från år — det började med något över 2 miljoner kronor om året men är nu uppe i över 3 miljoner kronor — kommer de företag att utnyttja som kan etablera sig på Gotland genom att flytta fabrikerna från andra områden. Naturligtvis anser vi detta vara en felaktig fördelning. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi i år liksom till 1971 års riksdag motionerat om ett förstatligande av Gotlandsbolaget och AB Sjölinjer. Vi har också framhållit nödvändigheten av att nedbringa kostnaderna för godsoch persontransporter sjöledes till och från Gotland. Det skulle i varje fall komma att lösa en del av problemen för allmänheten på Gotland. Enligt vår uppfattning skulle detta vara möjligt om dessa rederier överfördes i statens ägo och således det privata vinstintresset avskaffades. Vi har också i vår motion påpekat att man t.o.m. skulle kunna driva den här sjöfarten med förlust och använda det transportstöd som nu utges för att täcka förlusten. Därigenom skulle fraktkostnaderna kunna sänkas väsentligt. Vi är naturligtvis medvetna om att inte heller detta löser några stora ekonomiska problem, att inte arbetarbefolkningen härigenom kan tillgodoräkna sig en väsentligt högre levnadsstandard. Det fordras större insatser från samhällets sida, framför allt att man får en bärkraftig statsägd industri som kan bidra till att driva upp löneläget. Vi anser ändå att det här är en åtgärd som är att föredra framför att ge transportstöd. Vid årets riksdag är vi inte ensamma om uppfattningen att sjötransporterna på Gotland bör förstatligas. Herrar Nilsson i Visby och Nilsson i Kalmar har i en motion ställt samma yrkande. Man har också preciserat sin mening, att det statliga övertagandet bör vara klart 1976. Vi instämmer till fullo med den motionens krav, eftersom de sammanfaller med våra. Fru talman! Jag vill med hänvisning till vad vi har motionerat om, vad vi har skrivit i vår reservation och vad jag i korthet har anfört yrka bifall

Fru talman! När jag lyssnade på herr Hallgrens logiska uppläggning av sitt resonemang så blev jag nästan förskräckt. Kontentan av hans resonemang var att gotlänningarna skulle tjäna på att stödet till sjötransporterna på Gotland togs bort. Det är bara de privatkapitalistiska företagen som kan utnyttja stödet, menade han. Om nu Gotlandstidningarna talar om det här i morgon, så undrar jag om en enda vpk:are vågar stanna kvar på ön eller på öarna över huvud taget i vårt land. Det är en horribel bevisföring som herr Hallgren gör sig skyldig till. I stället bör vi förstatliga färjorna, säger han, därför att det kan skapa det underlag som skall ge Gotland det stöd som erfordras. Så menar han indirekt att vi skall ha statliga företag på Gotland i stället för privatkapitalistiska. Jag undrar om herr Hallgren kan hitta ett antal statliga företag som utan vidare vill slå sig ned på Gotland. Menar han att vi också skall köra ut de privatkapitalistiska företagen, vilkas andel utgör 98 procent av företagen på Gotland? Vpk:s principer skulle innebära en nackdel för ön; det vill jag kraftigt understryka i kammarens protokoll. Talet om ett förstatligande av sjötrafiken mellan Gotland och fastlandet är också en klyscha som skulle skapa förhållanden för gotlänningarna helt motsatta vad de bör ha. AB Sjölinjer får ännu driva en mycket liten verksamhet vid sidan av Gotlandsbolaget. Detta företag har inte något stöd, och det tar hand om obekvämt gods, sådant som Gotlandsbolaget i allmänhet inte transporterar. Detta lilla företag klarar sig ändå, och en skeppare där har sagt att finge han stöd skulle han kunna sänka transportkostnaderna i motsvarande grad så att konsumenterna på Gotland finge lägre transportkostnader. Det är alltså underlaget. Och så vill vpk ta bort den delen också och därigenom skapa ljuvliga förhållanden på denna ljuvliga ö! Nog sagt om detta, fru talman. Det är glädjande att vi i övrigt har kommit överens när det gäller Gotlandsförhållandena. Vi har äntligen kommit fram till det principuttalandet att vi skall arbeta så att vägen över havet mellan Gotland och fastlandet betraktas såsom en Gotlands landsväg. Vi har inte kunnat få det så tidigare, och det har varit ett ständigt krav från vår sida. Nu bedrivs en treårig försöksverksamhet som avslutas i början av år 1975. Vi har kunnat enas om att pröva de principer som uppställts som målsättning när en utvärdering av det som hänt under dessa tre år har gjorts. Målsättningen är att vi skall använda vägprincipen, att bilgodsföretagens normaltaxa för fjärrtrafik bör prövas även på Gotlandslinjerna och att prövning också bör ifrågakomma för flygtransporterna.

Nr 66
Fru talman! Jag kan förstå att jag trampade herr Lothigius på tårna när jag kritiserade det privatkapitalistiska samhället och de företag som drivs i den regin. Men det är utan tvekan så som jag här beskrivit det, att man betalar 7:90 per timme för ett verkligt hårt och smutsigt arbete. Det är kvalificerad kapitalistisk utsugning, och jag är övertygad om att inte något statligt företag skulle betala en så usel lön. Jag kan i vart fall inte finna något företag inom den statliga sektorn med sådana bottenlöner. Och hur uppträder övriga privatägda företag på Gotland? Algots hade också funnit att det var förmånligt att lokalisera sig till Gotland och ville överflytta en del av sin verksamhet dit. Då dök L M Ericsson upp och framhöll att man inte fick göra detta, eftersom det skulle skapa konkurrens om arbetskraften. Och vad skulle det innebära? Ja, man sade det inte rent ut, men vi vet: lönerna skulle då pressas upp. De rådande förhållandena har hela tiden använts för att hålla lönerna nere på lägsta möjliga nivå, vilket har resulterat i det bottenläge som i dag gäller för hela den arbetarkategori som tvingas att ta vilka arbeten som helst. Dessutom utnyttjar de privata företagen kommunens generositet. Kommunen måste ju vara generös för att få företag att lokalisera sig dit och får betala nästan hela kostnaden för företagens anläggningar. I vart fall fick vi sådana informationer när vi besökte Gotland. Och vad blir följden av detta? Jo, genom att kommunalskatten belastas med sådana kostnader ökar skattetrycket, vilket naturligtvis också försämrar levnadsstandarden för det arbetande folket. Det tror jag att också herr Lothigius vet om, fastän han naturligtvis vill skyla över det förhållandet. Ty om man granskar de kommuner som styrs av de borgerliga litet närmare i sömmarna, finner man naturligtvis att de har stora skönhetsfläckar.
Fru talman! Det är inte på mina ömma tår som herr Hallgren trampar. Det är på de arbetande människorna på Gotland, både anställda och företagare, som han trampar när han uttalar sig så generellt som han gör om situationen på Gotland. Där finns givetvis en del skönhetsfläckar, men herr Hallgrens generella betraktelsesätt innebär att han trampar på de människor som bor på Gotland och vill stanna kvar där.

Fru talman! Beträffande det som vi talade om från början, nämligen sjötransporterna, vill jag säga att Gotlandsbolaget självfallet har en monopolställning. Att det också är ett vinstgivande företag råder det väl inget tvivel om, och det vet nog även herr Lothigius. Men om man avskaffar vinstintresset, dvs. kapar bort profiten, och dessutom tillämpar ett transportstöd, skulle man i statlig regi kunna sänka priserna väsentligt mer än genom det nuvarande transportstödet som bara kommer företagarna till godo. Det är inte den arbetande befolkningen som får nytta 165 av det. Det kan ha en marginell betydelse, men den är ytterst liten. För att lösa denna problematik krävs det helt andra insatser än de nuvarande.

Fru talman! Efter den debatt som förts verkar det litet egendomligt att man inleder ett replikskifte om transportstödet till Gotland. Hela utskottet står enigt bakom yrkandet om 3,3 miljoner kronor i transportstöd till gotlänningarna för att bereda dessa möjlighet till billigare förbindelser med fastlandet. Samtliga i riksdagen representerade partier står alltså bakom detta förslag. Från socialdemokratiskt håll har vi varit konsekventa i vad gäller transportstödet till Gotland. När stödet infördes för snart två och ett halvt år sedan sade man att det skulle bli en försöksverksamhet under tre år. Den tiden löper ut under detta år. Det sades också att innan de tre åren hade gått skulle Kungl. Maj:t utvärdera stödformen och lägga fram nytt förslag. Varje år har det i motioner krävts ändringar i principerna för stödet. En utredning har gjorts, och för transporter från Gotland till fastlandet är taxan i dag sänkt med 75 procent i förhållande till det pris som tillämpades innan stödet infördes. Vi kan nu konstatera att det kanske behövs justeringar av stödet. Det har framkastats förslag om att den s.k. vägprincipen skulle tillämpas, och det finns motionärer som vill att hela Gotlandstrafiken skall föras in i planeringsarbetet i stort för kommunikationerna här i landet.

Fru talman! Med vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Det skulle kanske ha varit intressant att fortsätta den sysselsättningsdebatt som har förts mellan herrar Hallgren och Lothigius, men det är inte sysselsättningen vi skall diskutera i dag utan förbindelserna mellan Gotland och fastlandet. Frågan om förbindelserna mellan Gotland och fastlandet — det gäller såväl sjösom luftfarten — har i trafikutskottets betänkande nr 7 fått en sådan behandling att man nu kan hoppas på en acceptabel lösning av hela trafikkomplexet. Det trafikstöd beträffande sjöfarten som nu är gällande infördes som en försöksverksamhet och avsågs att gälla under en treårsperiod, räknad från den 1 februari 1972. Stödet syftar till att minska de kostnadsmässiga olägenheter för det gotländska näringslivet som följer av Gotlands läge, dvs. de merkostnader som sammanhänger med att det finns ett skiljande vatten. På fraktsidan är stödet så uppbyggt att godstaxan — längdmetertaxan för godsfordon — är nedsatt med 75 procent. Den nedsättningen gäller dock endast transporter från Gotland till fastlandet. Låt mig som jämförelse nämna några siffror beträffande kostnaderna för transporter på fastlandet och transporter till och från Gotland. Mellan Visby och Stockholms centrum är avståndet fågelvägen 197 km. Då en tänkt landsväg mellan dessa orter knappast kan ha en fågelvägssträckning räknar jag om dessa 197 km till 240 km på fastlandets landsvägar. Om man använder bilföretagens s.k. tariff 4, som avser sändningar om 5 000—9 999 kg, blir resultatet följande. När en sådan sändning transporteras 240 km på fastlandet kostar det, enligt den taxa som gäller från den 1 mars 1974, 95 kronor per ton. På den ickesubventionerade sträckan Stockholm-Visby kostar samma transport 170 kronor per ton — en prisskillnad på 75 kronor per ton. Kostnaden på den subventionerade sträckan Visby—Stockholm är 130 kronor per ton. Här är prisskillnaden 35 kronor per ton. I motion 1082 har vi motionärer berört bl.a. detta problem med taxa för godsbefordran, och vi anser att Gotlands trafikfrågor måste beaktas i hela sin omfattning så att man får en helhetsbedömning av denna för Gotlands befolkning och näringsliv så väsentliga fråga.

Trafikutskottet har i detta avseende varit positivt, vilket med glädje noteras. Man kan också med tillfredsställelse notera att trafikutskottet är överens med oss motionärer om att Gotlands trafikfrågor måste länkas in i det planeringsarbete som regeringen tagit initiativ till i ett flertal trafikpolitiska frågor för att därmed jämställa Gotland med övriga delar av landet. Slutligen anför utskottet att resultatet av den utvärdering som man avser skall komma till stånd torde framläggas snarast och senast hösten 1974. Vi motser med stort intresse vilket resultat detta utredningsarbete kommer att redovisa och på vilket sätt man kommer att finna vägar ur den situation som Gotlandstrafikens olika grenar befinner sig i. Fru talman!

Fru talman! Jag yrkar bifall till trafikutskottets hemställan i betänkandet nr 7.

Fru talman! Trafikutskottets betänkande nr 7 är ju inte till volymen omfattande men är för gotlänningarna av stor vikt. Jag vill därför säga några ord i anslutning till detta betänkande. Herr Hallgren berörde arbetsmarknadsläget, och det är verkligen värt att diskutera detta. Det är besvärligt för Gotland, alldeles som herr Hallgren sade. Nära 10 procent av människorna i yrkesverksam ålder finns i dag utanför den reguljära arbetsmarknaden och speciellt är ungdomsarbetslösheten hög. Av det totala antalet arbetslösa är 25 procent ungdomar. Jag är emellertid angelägen om att rätta till en uppgift som herr Hallgren lämnade här beträffande L M Ericsson. Man skulle från företagets sida ha opponerat emot att Algots tänkte etablera sig på Gotland. Detta är fel. L M Ericsson har sagt att man är angelägen om att få behålla ungdomen i sitt företag, men man sade det i anslutning till att representanter för företag från fastlandet i stor utsträckning besökt Gotland och värvat ungdomar över till sig. Det var alltså i det sammanhanget som L M Ericsson yttrade sig i frågan. När det gäller Algots väntar vi faktiskt från gotländsk sida med stort intresse på vad man tänker företa sig. Det är nämligen så att industriministern alldeles före valet var över på Gotland och talade om, att Algots skulle etablera sig där. Emellertid har det blivit märkligt tyst om denna etablering senare, och vi avvaktar naturligtvis med största intresse om industriministern tänker hålla sitt löfte eller inte. När det gäller statlig företagsamhet kontra privat vill jag inte gå in i diskussionen. Jag tycker inte vi skall vidga debatten på det sättet. Från gotländsk sida vill vi bara helt klart deklarera att sysselsättningsläget är sådant på Gotland att vi hälsar all företagsamhet välkommen dit — statlig eller privat. Vad vi önskar är att människorna skall få utkomst på Gotland. Beträffande trafiken och vem som skall driva den undrar jag om det inte gått förbi vissa av dem som deltar i Gotlandsdebatten att staten redan i dag har det fulla ansvaret för Gotlandstrafiken. Om vi ser på luftrummet möter vi monopolföretaget Linjeflyg, där ju staten har stort inflytande. När det gäller trafiken över havet har staten redan nu att lämna koncession, man har full insyn i företaget som driver trafiken, man har möjlighet att fastställa turlinjer och taxor. Beträffande lastbilstrafiken har staten full möjlighet att genom ASG och Svelast, som ju i största utsträckning är statligt ägda företag, verka som prisbildare. ; Staten har alltså redan i dag det fulla ansvaret för Gotlandstrafiken. Om man sedan skall gå vidare och förstatliga Gotlandsbolaget är en öppen fråga som vi från Gotland inte på något sätt vägrar att diskutera. Det som intresserar oss är att vi kan få trafiken ordnad på bästa sätt för Nr 66 människorna som bor på ön. Onsdagen den Det betänkande som föreligger här är redan berört i de föregående 24 april 1974 anförandena. Jag vill bara helt kort uttrycka min stora tillfredställelse över att betänkandet har fått den utformning som det fått. Jag tror att jag vågar tala för alla gotlänningar när jag uttalar ett tack till trafikutskottet för betänkandet nr 7.
Fru talman! Som mångårig motionär i fråga om Gotlandstrafiken ber jag endast att få uttala min stora glädje över trafikutskottets föreliggande betänkande. Enigheten bakom det är värdefull, och det är med stora förväntningar som inte bara gotlänningarna utan också deras vänner på fastlandet nu emotser det utredningsresultat som förväntas till höstriksdagen.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
Fru talman! Jag vill bara göra en kort kommentar till herr Gustafssons i Stenkyrka inlägg. Det är möjligt att L M Ericsson också har uttryckt dessa farhågor när det gäller värvning av ung arbetskraft till fastlandet från Gotland. Men det uttalande från L M Ericsson som jag anförde har jag faktiskt läst — det gällde just farhågor för att om Algots etablerade sig på Gotland och det blev för mycket industri skulle det bli en konkurrens om arbetskraften, och det ansåg man inte vara lyckligt.
Fru talman! Detta uttalande från L M Ericsson måste vara någonting som gått mig förbi i så fall. Jag är angelägen om att säga att L M Ericssons etablering på Gotland var måhända den största händelsen på mycket lång tid. Man sysselsätter i dag över 1000 människor och håller för närvarande på att bygga ut ytterligare. Eftersom jag känner till herr Hallgrens stora intresse för Gotland förstår jag att hans uttalanden är välmenta, men jag har ändå känt ett behov av att rätta till denna uppgift, som jag tror är felaktig.

Fru talman! Som politiker får man ibland en känsla av att man borde ha en stand in, någon som hade expertkunskaper. Jag skäms inte för att säga att det här är en sådan fråga där jag gärna skulle träda tillbaka för någon av biodlarna. Men när jag fick klart för mig att det här är en angelägen fråga hade jag inget val. Biodlarna är ingen stor grupp numera. För 25 år sedan beräknades det att det fanns 33 000 biodlare med 224 000 bisamhällen i Sverige. Sedan dess har dessa bägge antal krympt snabbt och oroväckande. Enligt propositionen finns det i dag bara omkring 10 000 biodlare med omkring 75 000 bisamhällen. Medelåldern bland dessa biodlare är hög — cirka 60 år. Biodlarna är för övrigt ingen yrkesgrupp, och de har ringa tyngd som politisk påtryckningsgrupp. Enligt propositionen finns det i hela landet högst tio personer som bedriver biskötsel av så stor omfattning att de kan betecknas som yrkesbiodlare. Nära nog samtliga har denna verksamhet som en bisyssla eller snarare som en hobby. För dem som inte är mer initierade än jag själv måste jag nämna att det inte är honungsproduktionen som är det viktigaste. ”Honungsbortfallet är av underordnad betydelse, då det lätt kan ersättas med importerad honung”, skrev den lärare och biodlare i Värmland, Olle Sandberg, som gjort utkastet till vår motion. Det årliga värdet av den svenska honungsproduktionen beräknas visserligen till 10 miljoner kronor, och jag tycker inte att det är ett föraktligt produktionsresultat av en näring som praktiskt taget saknar yrkesutövare i gängse mening. Men det ojämförligt viktigaste är binas pollineringsarbete. Det kan vara intressant att notera att den seminarieuppsats, Svensk biodling 1960-1971, som vår motionsförfattare har skrivit inte var ett arbete för betyg i biologi. Det var en uppsats för proseminariet i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet. Olle Sandberg har främst behandlat biodlingens nationalekonomiska betydelse. Han betvivlar i likhet med andra biodlare att den beräkning som lantbruksstyrelsen gjort är riktig. Lantbruksstyrelsen beräknar, enligt propositionen, att pollinationsvärdet inom jordbruk och yrkesmässig fruktoch bärodling är av storleksordningen 16—21 miljoner kronor, varav 3,5 miljoner kronor faller på klöverfröodlingen, 7,5 miljoner kronor på oljeväxtodlingen och S å 9,5 miljoner kronor på fruktoch bärodlingen. Värdet för husbehovsodlingen av frukt och bär är enligt beräkning omkring 7 miljoner kronor. Den svenska biodlingens värde för pollinering av kulturväxter skulle alltså vara sammanlagt mellan 23 och 28 miljoner kronor. Jag har som sagt inga som helst expertkunskaper på det här området, och jag har inte haft tid att läsa in den vetenskapliga litteratur som finns. Man jag tycker — i likhet med Olle Sandberg — att det är märkligt att lantbruksstyrelsen i en skrift så sent som 1970 uppskattade värdet av binas verksamhet som pollinatörer i kulturväxter till betydligt mer än 200 miljoner kronor om året men nu, bara ett par år senare, beräknar det till en niondel eller tiondel av detta belopp. I propositionen har man uppmärksammat denna egendomliga diskrepans mellan de två beräkningarna. Det heter i propositionen: ”Skillnaderna orsakas av dels förändrad inriktning av växtodlingen, dels delade uppfattningar om bipollinationens mervärde för olika grödor. Senare tids forskning har där gett nya beräkningsunderlag.” Vi har i motionen också gett exempel på bipollinationens värde för produktionen av vilda bär. Till detta kommer den vilda floran. Enligt Olle Sandberg har den svenska blomvärlden under 1900-talet förlorat ett 20-tal växtarter, och allt tycks luta åt att det finns ett samband mellan dessa förluster och det snabbt minskade antalet biodlare och bisamhällen. Det kan också, åtminstone delvis, bero på att humlestammarna starkt decimerats genom användningen av kemiska bekämpningsmedel men också av förändringar i odlingslandskapet och moderna jordbruksmetoder. I samma mån som humlorna försvinner ökar binas betydelse för pollineringen. För närvarande räknar man tydligen med att bina utför praktiskt taget all insektspollinering i växtslag med blomningstid före midsommar. Biodlarna har hittills inte blivit bortskämda med stödåtgärder. De har inte fått någon ersättning alls för binas pollinationsarbete, och inkomsterna av honungsproduktionen har i regel varit så små att de närmast varit att jämställa med ett hedersomnämnande. Syftet med de anspråkslösa stödåtgärder som föreslås i propositionen är bara att hindra en ytterligare minskning av biodlingens omfattning. Även om syftet skulle nås, något som kan betvivlas, är vi långt ifrån övertygade om att detta räcker. Det är uppenbart att det krävs mer fakta för att avgöra om det är ekonomiskt försvarbart att behålla biodlingen på nuvarande låga nivå. Den statistik som jag började med att referera — vilken jag kan förmoda att ingen har hört — är för övrigt grovt missvisande. De 10 000 biodlarna och deras 75 000 bisamhällen är inte jämnt fördelade över hela landet. De flesta bisamhällena finns i Kristianstads, Malmöhus, Skaraborgs och Öster götlands län. I Norrland finns endast omkring tre procent av bisam Nr 66 hällena. Det måste betyda att det i stora delar av Norrland inte finns Onsdagen den några bisamhällen alls. En uppgift att blåbärsoch lingonskörden skulle 24 april 1974 ökas till det dubbla i Norrland, om det fanns pollinerande bin, förefaller nn därför inte ogrundad. Vad vi begärt är att en vetenskaplig utredning om biodlingens betydelse för folkhushållet skall företas av förslagsvis naturvårdsverket eller lantbrukshögskolan. I samband med en sådan utredning bör man också ta upp till ny prövning om inte stödåtgärderna till biodlingen bör ökas väsentligt i jämförelse med det aktuella förslaget. Jag yrkar bifall till reservationen av herr Wachtmeister i Johannishus och mig.

Fru talman! Den här frågan kan tyckas ganska bagatellartad, och naturligtvis har vi betydligt viktigare problem att syssla med i riksdagen. Men helt betydelselös är den ändå inte även om binas betydelse är svår att ange i kronor och öre ens ungefärligen.

Sammanlagt rör det sig alltså om cirka 35 miljoner kronor om året. I propositionens inledning talas det om att bina har samhällsekonomiskt värde dels som honungsproducenter och dels som pollinatörer av vissa kulturväxter. Men man tycks helt ha glömt bort deras roll för den vilda floran, främst som pollinatörer av bärproducerande växtarter. Departementschefen har i sitt avsnitt av propositionen i förbigående berört den roll som bina spelar därvidlag men utan att ha försökt uttrycka värdet av den i pengar. Inte heller på annat sätt har jag lyckats få fram några siffror beträffande en produktion om vilkens storlek man tydligen helt och hållet är hänvisad till gissningar. Så mycket kan jag nog trots osäkerheten ändå våga påstå: binas värde i folkhushållet är genom deras pollinering av vilda växter långt ifrån obetydligt! Där tycker jag att motionen av herrar Takman och Magnusson i Kristinehamn innehåller så intressanta upplysningar och uppslag att motionärernas utredningsyrkande bör bifallas. Utskottet har visserligen också påpekat den osäkerhet i fråga om binas roll som råder men uttalat att den fortsatta forskningen får skapa klarhet härutinnan. Forskning eller utredning kan väl komma på ett ut, men jag föreställer mig åtminstone att det borde gå litet fortare att få färdig en utredning med klart preciserat uppdrag än ett forskningsarbete. Att det ligger fara i dröjsmål framgår inte minst av propositionens statistiska uppgifter om det formliga raset när det gäller bisamhällenas antal. Det är ett ras som är så kraftigt att jag tvivlar på att det föreslagna bidraget räcker till för att vända utvecklingen, men det är en annan sak. Jag skall inte ta upp den frågan till behandling här, utan vi får väl se hur det blir i 173 framtiden. Fru talman! Jag är litet tveksam om huruvida det' inte ligger en allvarlig motsättning i att yrka bifall till en motion som vill stoppa fallet i antalet bin, men jag tar den risken. Jag yrkar alltså bifall till reservationen av herrar Takman och mig själv — det gäller alltså punkten 2 i utskottets betänkande — men i övrigt bifall till utskottets betänkande.

Fru talman! Jag hoppas att reservanterna inte fattar det som något ointresse i frågan eller som någon oartighet, om jag inte går in i någon djupare debatt i detta ärende. utan av rationella skäl och med tanke på kammarens tidsbrist endast yrkar bifall till jordbruksutskottets betänkande nr 8 med hänvisning till den skrivning som föreligger från utskottsmajoriteten.

Fru talman! Utskottet ger i sin majoritetsskrivning besked om att man kan ha vissa skäl att se negativt på det som man med större eller mindre rätt i diskussionen kallar för cementmonopolet. I meningsmotsättningen om huruvida det faktiskt tidigare har förelegat en konkurrens eller inte säger utskottet — det har redan citerats här i dag — att man lämnade öppet om NO-ämbetets promemoria eller Cementas bemötande därav kommer sanningen närmast. Om avtalet sådant det nu framlagts för riksdagen säger utskottet att riktlinjerna borde uppskattas som fördelaktiga för samhället. Representanter för centerpartiet och folkpartiet i utskottet har avlämnat särskilda yttranden. Däremot har detta inte gjorts från moderata samlingspartiets ledamöter, fast också vi på vårt håll naturligtvis är medvetna om att varje monopol innebär risker och att dessa rent av kan bli särskilt påtagliga, om staten lämnar sin medverkan i monopolet. Sådana principiella synpunkter har bl.a. partiets vice ordförande, herr Burenstam Linder, framfört på ett tidigt stadium. I den allmänna debatten har fusionen blivit mycket olika bedömd. Industriförbundets verkställande direktör Axel Iveroth har t.ex. uttalat sig starkt kritiskt, medan samma förbunds ordförande Karl Arne Wegerfelt varit väsentligt mera positiv till både företagets och industriministerns agerande. Utskottets betänkande — för att nu återvända till detta — betecknar som sagt fusionen i fråga om sina riktlinjer som fördelaktig för samhället. Något förvånande är det att centerpartiets utskottsledamöter efter att ha godkänt dessa formuleringar i ett särskilt yttrande säger sig anse att fusionen ”ur samhällsekonomisk synvinkel och med hänsyn till andra allmänna intressen har övervägande negativa effekter”. Mot sig själva talar centerpartiets representanter också på en annan punkt. Först ansluter man sig till utskottets konstaterande att det får lämnas öppet om NO eller Cementa haft rätt i frågan om huruvida priskonkurrens faktiskt förelegat tidigare eller inte. Därefter säger man i sitt särskilda yttrande att ”det är uppenbart att konkurrensen mellan de båda företagen i cementbranschen har medfört att prisnivån hållits nere”. Men sådana inkonsekvenser kan man råka ut får när det gäller att bedöma ett komplicerat ärende. Mera anmärkningsvärt är påståendet i det särskilda yttrandet att de företagsekonomiska fördelarna av en sammanslagning knappast kan vara av nämnvärd betydelse. Vi kan ta ett enda exempel på hur felaktigt det påståendet är. Där kan jag vända mig till fru Hambraeus, som annars talar om vårt behov av ett energisnålt samhälle. Gör man det borde man kunna erkänna, att det är både bränsle årligen kan sparas som ett resultat av den tekniska utveckling som fusionen siktar till. Att också transport och distribution kan bli billigare har vi fått klara siffror på när utskottet besökte företaget. I skarp kontrast mot den bedömningen att fusionen skulle sakna nämnvärda företagsekonomiska fördelar står Cementas och Gullhögens uppfattning att en koncentration på sikt var en nödvändighet. Inte minst de anställda har visat förståelse för den uppfattningen. Man pekar på att man också i våra grannländer har insett nödvändigheten av stordrift. I Norge finns sedan 1968 bara en tillverkare av cement i stället för de tre som tidigare fanns. Denne tillverkare planerar nu att gå in i en grupp med Danmarks största cementtillverkare. Produktionskapaciteten bara i den gruppen skulle bli nästan den dubbla mot den svenska kapaciteten. Utöver detta har norrmännen planer på en ny fabrik, närmast avsedd för export av en produktion svarande ungefär mot två tredjedelar av vad vi producerar här hemma. Statsminister Palme fick säkert ett besked vid sitt Polenbesök för några veckor sedan att polackerna projekterar mycket stora cementugnar. På tal om export bör det också sägas, att det särskilda yttrandet från centerpartihåll nog tar litet lätt på möjligheterna till importkonkurrens. Cementa har redovisat att det inte kostar mer att frakta löscement till sjöss på en sträcka som den från Biscaya till Malmö än att per bil ta partiet från Malmö till Hässleholm. Det betyder att varje kustlokaliserad cementfabrik vid Östersjön — sådana finns det många och kommer att finnas ännu flera — utan bekymmer för fraktkostnaden kan konkurrera med svensktillverkad cement till våra ostkusthamnar och att vår västkust på samma sätt kan ta emot billigt fraktad cement från fabriker vid Nordsjön. Sådana besked ger bakgrunden till vad branschfolket hävdar, nämligen att fusionen varit en förutsättning för att svensk cementproduktion på sikt skulle kunna hävda sig. Det har sagts här i dag att fusionen kom till stånd utan att industriministern kände till att så skulle bli fallet. Det är ett felaktigt påstående. Industriministern har själv vid en presskonferens talat om att budet gick till staten med frågan huruvida staten var intresserad av att förvärva Gullhögen. Industriministern var också informerad om att det fanns utländska intressen som skulle kunna komma i fråga när staten hade sagt nej. Först i tredje hand blev det fråga om att Cementa skulle gå in som köpare. Industriministern gjorde tydligen samma bedömning som branschfolket, nämligen att en koncentration var nödvändig för att man skulle kunna garantera att den svenska produktionen på sikt skulle hävda sig. Är den bedömningen riktig bör man kanske vara litet mer återhållsam än vad t.ex. en aggressiv tidning varit då den kallat industriministern för ”monopolmakare” och krävt att riksdagen skulle ställa misstroendevotum mot honom för hans agerande. Det är förvisso en komplicerad fråga. Å ena sidan ligger det onekligen risker i en inhemsk monopolställning som tillverkare. Å andra sidan är det nödvändigheten av att hävda den svenska konkurrenskraften. Att detta inte skall få gå ut över konsumenterna, att priset för cement i landet inte skall hållas högre än nödvändigt är krav som vi alla som konsumenter ställer. Men det är också fråga om det intresse för fri konkurrens som vi hyser oberoende av partitillhörighet. Utskottet har funnit den lösning som föreslagits i propositionen acceptabel. Från de moderata representanternas i näringsutskottet sida har vi inte funnit anledning till några särskilda yttranden i sammanhanget. Vi har utan ytterligare broderier skrivit under på de formuleringar som blivit utskottsmajoritetens.

Fru talman! Till detta betänkande har jag fogat ett särskilt yttrande i vilket påpekas hur vi från folkpartiet under flera år har kritiserat den pågående koncentrationstendensen inom näringslivet. Vi ser den som ett klart hot mot viktiga konsumentintressen. För en tid sedan redovisade jag i en interpellationsdebatt med handelsminister Feldt angående konkurrensbegränsningslagens brister hur utvecklingen under några år varit inom bryggerinäringen. Man kan finna en liknande koncentrationsbild inom åtskilliga branscher. Den finns för glasemballage, glass och flera andra sektorer inom livsmedelsindustrin. Och den finns inte minst inom cementindustrin, vilket har framgått av den hittills förda debatten. Där har vi — som också här konstaterats — ett faktiskt monopol. I utskottets skrivning slås också fast: ”Utskottet saknar inte förståelse för den negativa syn på cementmonopolet som kommer till uttryck i motionerna.” Vi kan således notera att vår kritik har fått ett brett erkännande. Det är bara att beklaga att staten, dvs. industridepartementet, tydligen aktivt medverkat till att monopolet kommit till stånd. Monopolet gäller cementtillverkningen. Men Euroc-koncernen är synnerligen vältäckande inom hela byggmaterialindustrin. Det framgår mycket bra av utskottets recitdel. Via dotterbolag och dotterbolag till dotterbolagen tar Eurockoncernen hela byggsektorn i ett enda stort famntag. Associationen till en bläckfisks mångarmade grepp är omedelbar. I detta förhållande ligger i sig en risk. Diskriminering av vissa köpare med sämre pris eller sämre leveransservice kan uppstå. Andra nackdelar med monopol är att den priskonkurrens som tidigare fanns sätts ur spel. Man kan visserligen med rätta påpeka att cementproduktionen även tidigare var nära monopolet. Men det var dock två producenter på marknaden och man kunde, som näringsfrihetsombudsmannen funnit i sina undersökningar, påvisa en priskonkurrens främst genom rabattgivning, som nu kan befaras upphöra. Det är inte realistiskt att räkna med någon potentiell konkurrens från nyetablering. Och importkonkurrensen på cement är och kommer nog att förbli ringa. Beräkningar visar att transportkostnaderna för cement från Västeuropa utgör ca 15 procent av det svenska priset. Jag tycker att det kan noteras efter vad herr Regnéll nyss sade om den förbättrade konkurrenssituation som han menade att cementfabriker utefter Nordsjökusten kan ha. Här är det dock en betydande transportkostnad, och det är klart att detta utgör en hämsko. Den allvarligaste risken med monopol är kanske ändå att erfarenheten visar att bristande konkurrens kan leda till att effektiviteten i vid bemärkelse blir mindre. Viljan att sänka kostnader genom att förbättra produktionsoch distributionsmetoder tycks försvagas. Från sådana här utgångspunkter är det verkligen beklagligt att fusionen mellan Cementa och Gullhögen med gällande konkurrensbegränsningslag tycks vara oåtkomlig. Vi har från folkpartiet försökt få riksdagsbehandlingen av uppgörelsen mellan staten och Cementa uppskjuten i avvaktan på en eventuell prövning av marknadsdomstolen huruvida den här fusionen kan bedömas medföra sådan skadlig verkan som avses i 5 8 konkurrensbegränsningslagen. Men då detta av formella skäl, som finns redovisade i utskottsbetänkandet, inte tycks vara möjligt har vi sagt oss att det ändå är bättre att godkänna ett avtal som medger staten ett visst inflytande över företaget än att halsstarrigt säga nej till det. Monopolet är likafullt ett faktum. Med detta konstaterande skulle jag kunna sluta. Men, fru talman, jag skall be att få göra ett par tillägg. För det första visar den här affären än en gång hur viktigt det är att vi snabbt får till stånd den översyn av konkurrenslagstiftningen som folkpartiet sedan lång tid har krävt och som nu handelsministern utlovat. Samhällets nuvarande instrument för att förhindra de pågående koncentrationstendenserna är alldeles för trubbiga. För det andra vill jag fästa uppmärksamheten på vad utskottet anför i slutet av sitt betänkande. Där sägs att det nu gäller att ha en noggrann uppmärksamhet på vad som händer inom byggnadsmaterialindustrin. Det är angeläget att så sker för att inte viktiga konsumentintressen — i första hand bostadskonsumenternas — skall komma i kläm. Jag har, fru talman, inget annat yrkande än utskottets.

Fru talman! Jag kan inledningsvis framhålla att vi egentligen måste ha fått fram ett salomoniskt och bra betänkande, eftersom både vpk och moderaterna tycker att det inte är bra. De brukar ju sällan stå på samma sida. Men dessutom har alla hittillsvarande talare i debatten varit missnöjda med det träffade avtalet. Också det förhållandet är ganska positivt, eftersom alla som säger detta ändå vill godkänna avtalet. Jag tycker ändå att det är mera ruter i både herr Werner i Tyresö och herr Regnéll. Herr Werner i Tyresö vågar säga att han är helt emot avtalet medan herr Regnéll säger att han är för det. Av de två andra talarna anför herr Börjesson i Glömminge att han visserligen vill godkänna avtalet men att han varit tveksam. Han tycker inte att det är bra med monopol och med ett sådant här avtal, men han godkänner det ändå. Varför måste man göra alla dessa slingerbultar i stället för att som utskottet säga: Nu har denna fusion genomförts utan att staten tagit initiativ till den. Vi finner skönhetsfläckar i sammanhanget men menar att vi kan godta fusionen. Vi har att välja mellan att godkänna avtalet och att helt förkasta det. Varför kan man inte utan omsvep erkänna detta? Jag kan liksom dessa tidigare talare säga, att ingen av oss som i utskottet trängt in i denna fråga är glad över att få ett monopol eller vill medverka till ett sådant. Men jag tycker inte att man skall måla hin på väggen på det sätt som man gör då man säger att vi nu skulle vara helt i händerna på Cementa när det gäller prissättningen. Om man skall lita till priskonkurrensen, bör man dock komma ihåg att denna redan förut var ganska så liten på den svenska cementmarknaden. Euroc svarade för ca 80 procent av cementleveranserna i landet och var helt prisledande på marknaden. Jag vill i detta sammanhang ta upp en fråga som ställts av herr Werner i Tyresö. Han undrar om det inte är litet genant att jämställa NO med Euroc. Vi säger att vi låter stå öppet vem som har rätt beträffande vilken grad av konkurrens som rått före samgåendet. Jag skulle kunna uttrycka det så att inte heller denna konkurrens egentligen har funnits. I det avseendet är det nu alltså en mycket liten skillnad mot tidigare. Efter att ha gjort dessa konstateranden vill jag peka på några andra förhållanden i sammanhanget. Det har framhållits att staten inte tagit initiativet till fusionen mellan de två företagen och inte haft att godkänna eller inte godkänna denna. Men staten har inte heller funnit att den bort ingripa genom att överta hela Eurockoncernen. Vi är dock inte helt i händerna på denna koncern. För det första har vi en kontrollmyndighet som heter statens prisoch kartellnämnd. Det finns för det andra stora möjligheter att importera cement till Sverige. Staten har genom ledamöter i styrelsen fått betydligt större insyn och inflytande i företaget än vad den ringa aktiepost som staten har i företaget medger. Staten har fått rätt att utse revisorer, osv. Dessutom pekar utskottet på att kammaren helt nyligen beslutat anta ett förslag om översyn av konkurrenslagstiftningen. Herr Wirtén var inne på det. Allt detta tillsammans bidrar ändå till att begränsa de eventuella skönhetsfläckar som finns i det här sammanhanget. Jag vill dessutom framhålla att det inte är staten eller industriministern som är ansvarig för dessa skönhetsfläckar utan de två företag som går ihop. Nackdelarna är ändå inte av den arten att beslutet helt måste fördömas. Vi har bara att ta det eller icke ta det, och vi tror att det hela skall gå att klara ändå. Utskottet säger mot slutet något som jag gärna vill poängtera: ”När utskottet sålunda ställer sig bakom förslaget i propositionen vill utskottet kraftigt betona vikten av att staten aktivt utnyttjar de möjligheter att hävda olika samhällsintressen som avtalet ger.” Man bör väl ändå säga ifrån, att staten inte bara skall sitta där med en gisslan i styrelsen, som det sägs i vpk-reservationen. Att påstå att det är den rollen som statens representanter skulle komma att spela tror jag är att måla hin på väggen. Vi finner ändock att det avtal som redovisas i Kungl. Maj:ts proposition bör kunna godtas. Helt klart är att det har vissa fördelar ur produktionssynpunkt — stordrift osv. Jag tror också att möjligheten att använda monopolet för att skörta upp den svenska allmänheten är begränsad. Samhället har all anledning att finnas med i den här verksamheten, att fortlöpande kontrollera vad som händer, att vara observant och vidta åtgärder för att vrida det hela till rätta om det behövs. Med dessa ord ber jag, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan. Låt mig också säga ett par ord om reservationen 2, där man föreslår ett förstatligande av Industri AB Euroc. Det är vpk som önskar att staten helt enkelt socialiserar hela detta företag, som inte bara sysslar med att göra cement utan har en väldig massa andra verksamheter i gång på hela byggmarknaden och delvis också arbetar utomlands. Utskottet har inte funnit att man i den här branschen har någon anledning att vidta en så drastisk åtgärd som att socialisera Euroc. Vi tror inte att det skulle vara den mest effektiva åtgärd som kan tänkas i det här sammanhanget. Även på den punkten yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Jag tycker att näringsutskottets ordförande var ganska blygsam och hade låg målsättning för arbetet i vårt utskott när han sade att det är bra om alla är missnöjda med ett betänkande. Vi skulle nog kunna ha litet större krav på arbetet. Jag skall ändå gärna erkänna att jag tror att i det här fallet även utskottets ordförande känner en viss besvikelse över utgången, men det får han väl i så fall själv vittna ytterligare om i fortsättningen. Nu säger herr Svanberg att vi försöker slingra oss runt frågan och ändå är med på beslutet. Jag har i mitt första inlägg redovisat varför vi tvingats att vara med på detta. Vi har i utskottet talat om de formella grunderna för att vi inte nu kan avvakta en prövning av marknadsdomstolen, vilket jag egentligen tycker skulle vara det riktiga för att se om detta inte, som jag sade förut, står i strid med 5 § konkurrensbegränsningslagen. Men där är vi ställda, och då säger jag att det är bättre att vi kan vara med på avtalet och få den insyn som det ändå medger än att bara stå vid sidan om. Jag har också påpekat att detta visar att vi nu måste få till stånd den översyn av konkurrenslagstiftningen, som vi har krävt. Utskottets ordförande finner en tröst i att SPK finns, och det är väl — jag har ingenting att invända mot det resonemanget. Detta är ett instrument som nu kan vara användbart för att kontrollera att inte priserna rör sig på ett omotiverat sätt inom monopolets verksamhetsområde. När man tar del av vad herr Svanberg sade i en intervju i Dagens Nyheter i oktober förra året, så undrar man om inte också, som jag här inledningsvis sade, utskottets ordförande är litet besviken på utvecklingen. Herr Svanberg säger i denna intervju att vi har en litet söndagsskolmässigt snäll inställning till koncentrationsutvecklingen inom svenskt näringsliv. Vidare säger han att om vi känt till cementfusionen, hade vi nog formulerat oss annorlunda. Vad herr Svanberg i detta uttalande syftar på är just den låga ambitionsnivå som utskottet hade det året i fråga om kravet på en översyn av konkurrenslagstiftningen. Då avvisade utskottsmajoriteten det kravet från folkpartiet. Det är senare som man har insett att det är nödvändigt att få den översynen till stånd, och därför tror jag som sagt att även herr Svanberg har tänkt om något i de här frågorna. Det kan väl också sägas att i den intervju jag citerade sätter herr Svanberg upp som villkor för att vara med på ett avtal med Euroc att 185 staten skulle ha 25—30 procent av aktierna. Nu blev det 5 procent. Till sist, fru talman, skulle jag bara vilja påpeka att även av Cementas yttrande framgår det klart att industriministern har haft sitt finger med i det här spelet och måste anses vara rätt ansvarig för att monopolet har kommit till stånd.

Fru talman! Om jag skall börja med herr Wirtén, tycker jag inte att det är så låg målsättning om man säger att alla är missnöjda men alla är ändå med på förslaget. Det kan inte vara så förfärligt dåligt om ni i alla fall godtar det med ett undantag, och det är vpk. Sedan sade herr Wirtén något väldigt lustigt: Vi har ju varit med på detta, men jag har redovisat varför vi är med på det. Men, herr Wirtén, det gäller väl i och för sig alla. Här har vi inte att välja mellan att låta NO yttra sig om förslaget eller göra på det ena eller andra sättet. Vi har att ta det här avtalet eller säga nej till det, och i det sammanhanget har folkpartiet sagt ja liksom de andra har sagt ja. Jag förstår inte varför vi då skulle hålla på och tvista om vem som sagt ja mest eller minst, eller vad det är fråga om. Vi har haft att välja, och då har vi valt på samma sätt. Herr Wirtén säger att jag i Dagens Nyheter uttalat att vi kanske haft en söndagsskolmässig inställning till konkurrenslagstiftningen. Ja, det där kunde vi diskutera väldigt mycket. Låt mig bara säga två ting. Det ena är att vi har i år biträtt ett förslag om att man skall skärpa konkurrenslagstiftningen. Och den är något som bör finnas i ett samhälle som så helt är uppbyggt på en marknadsekonomi som vårt. Min grundinställning är litet annorlunda. Jag kanske inte är så intresserad av att bygga ut marknadsekonomin ytterligare utan ser möjligheter att gå en annan väg. Men i dagens läge kan vi inte göra detta, och därför biträder jag det föreliggande förslaget och säger att jag kan vara överens med herr Wirtén. Vi bör skärpa vår konkurrenslagstiftning, men på sikt hjälper inte det heller helt och hållet. Herr Werner i Tyresö säger att dagens socialdemokrater är bleka eller svaga — jag kunde inte riktigt uppfatta vad han sade — jämförda med 1940-talets, för dem var det krut i: de skrev efterkrigsprogrammet. Ja, vad skall vi inte då säga om dagens kommunister? De har nu äntligen hunnit ifatt vårt efterkrigsprogram från 1940-talet. Där är de i dag; längre har de aldrig kommit i detta sammanhang.

Det är socialdemokraterna.

Fru talman! Jag blev litet ängslig när herr Werner i Tyresö började ägna sig åt historieskrivning. Jag tror att det är det sista som han och hans partivänner skall ägna sig åt. De har försökt det väldigt mycket i andra sammanhang, och då har de alltid sett till att den historieskrivningen har blivit just sådan som dagens makthavare gillade, inte som verkligheten har varit. Om herr Werner får skriva socialdemokratins historia, så kommer det säkerligen att gå på samma sätt. Då kommer han att framställa socialdemokraterna som bleka och svaga — och allt vad herr Werner här sade — och vpk som heroer, när kommunisterna i verkligheten inte har betytt någonting i sammanhanget. Sedan sade herr Werner godnatt till mig, och jag skall inte replikera på det på annat sätt än att jag har lust att säga god morgon till herr Werner, eftersom han tydligen är väldigt yrvaken. Längre har han inte kommit i den här frågan.

Herr talman! Herr Komstedt har frågat mig hur jag ser på den snedvridning av konkurrensen som han anser att clearingavgiften medför. Jag vill erinra om att clearingsystemet infördes i ett läge då en del av den olja som kunde importeras till Sverige utbjöds till priser som låg högt över den högstprisnivå som fastställts. Genom systemet skapades möjlighet att utjämna skillnader mellan importpriserna. Vi kunde på så sätt i ett kärvt försörjningsläge få också den dyrare oljan utan att den inhemska prisnivån behövde höjas till nivå med de höga inköpspriserna på denna olja. Ingen importör är utestängd från möjligheten att få clearingbidrag. Systemet förutsätter dock att bidrag utgår endast för vissa leveranser och då efter särskild prövning. Jag anser inte att ett sådant krissystem, som tillämpas under rådande förhållanden, verkar snedvridande på konkurrensen. Tvärtom anser jag att systemet har säkrat en fortsatt konkurrens på oljemarknaden genom att göra det möjligt för vissa oljeföretag, bl.a. mindre och oberoende sådana, att leva vidare.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Statsrådet säger att han inte anser att det system som i dag tillämpas verkar orättvist i konkurrenshärseende. Det råder väl delade meningar om huruvida den bedömningen är riktig. Clearingavgiften har kritiserats från olika håll såsom en orättvis avgift. Vi har en ganska dyr situation i dag på brännoljesidan, och om den clearingavgift på 40 kronor som nu tas ut slopades skulle det naturligtvis inte vara ofördelaktigt för den enskilde konsumenten. Under en rätt lång följd av år har det varit möjligt att köpa billiga restpartier av olja på världsmarknaden. I den situation som rådde i vintras, när de mera etablerade och större bolagen hade en kontinuerlig tillförsel av olja köpte vissa andra bolag upp s.k. restpartier på Rotterdammarknaden och kunde på det sättet få en billigare olja. Man kanske inte var benägen att tänka på hur det skulle verka i den försörjningssituation som vi då befann oss i. De bolagen redovisar inte så § dåliga vinster heller i sina bokslut. När man har flera hundra miljoner i reserv skulle man väl kunna använda dem i ett visst läge. Det blir ändå den stora delen av konsumenterna som får betala en clearingavgift som sedan fördelas till ett mycket litet antal andra konsumenter. Det har redovisats i pressen — och uppgifterna kom från tillförlitliga källor — att man exempelvis vid ett tillfälle hade betalat ut 25 miljoner från clearingavgiftspotten, och av det beloppet hade oljekooperationen fått 20,5 miljoner. Nästa redovisning gör gällande att nästan 49 miljoner betalats ut, och av dem hade 25 miljoner gått till ett enda bolag, nämligen OK. Det bolaget ger också återbäring till sina medlemmar. Det finns väl något annat enstaka bolag som gör det, men annars lär rabattsystemet i stort sett vara avskaffat i dag. Litet mera drastiskt uttryckt kunde man kanske säga att den som gör sina oljeinköp hos ett annat bolag på det sättet får vara med om att betala viss återbäring till ett antal andra människor.

Herr talman! Herr Komstedt säger att clearingavgiften kritiserats på olika håll för att den är orättvis. Såvitt jag vet har inga konsumenter på området gjort detta, utan det är ett fåtal internationella oljebolag som har kritiserat clearingavgiften — eller rättare sagt den omständigheten att deras konkurrenter fått clearingbidrag. Jag tror att den omständigheten att konsumenterna accepterat detta system beror på att de i motsats till herr Komstedt har insett att det varit till fördel för dem att tack vare denna utjämningsavgift slippa betala de mycket höga priser som tidvis har rått på den internationella marknaden. Det råkar vidare vara så att de företag som importerar på dessa villkor framför allt är svenska bolag. Av de 16 företag som fram t.o.m. 23 april hade tagit emot clearingbidrag var det absoluta flertalet svenska bolag. Också några utlandsägda företag hade fått sådant bidrag. Jag vill också upplysa herr Komstedt om att den olja som dessa bolag köper i icke oväsentlig utsträckning härrör från de internationella oljebolag som herr Komstedt talar för just nu. Det är alltså dessa bolag som tagit ut de mycket höga priserna som har framtvingat clearingsystemet. Med anledning av herr Komstedts uppgifter om vinstredovisningen vill jag uppmana herr Komstedt att ta en titt på de vinster som de internationella oljebolagen nu kommer att redovisa för första kvartalet i år. Då tror jag att allt tal om att dessa bolag utsatts för en orättvis och kränkande behandling bör tystna. Det skulle vara litet väl magstarkt om de själva hävdade något sådant. Att de i stället skickar fram herr Komstedt är en annan sak.
Herr talman! Om handelsministern uppfattat situationen så att jag skulle ha talat för internationella oljebolag, vill jag med en gång dementera detta. Jag kan inte tro att intrycket av mitt inlägg var att jag talade för internationella oljebolag. Jag talar för en mycket stor konsumentkategori, som inte är kunder hos de mindre bolagen utan som under en lång följd av år har haft en viss leverantör, kanske av både bensin och olja. I det läge som uppstått har de kanske tvingats hålla fast vid denna leverantör, eftersom det inte varit så lätt att köpa olja från ett annat bolag, där man normalt inte är kund. Det är ändå så att det stora flertalet av oljekonsumenterna i vårt land köper av de multinationella företagen. Hur dessa företag skall behandlas är en helt annan fråga, som vi inte skall diskutera i dag. Vad vi nu skall diskutera är de olika utslag som clearingavgiften kan ge för den enskilde konsumenten av bensin och olja i vårt land. Med anledning av att handelsministern pekar på de vinster som de större oljebolagen haft vill jag hänvisa till att det finns siffror som tyder på att inte heller de mindre bolagen redovisar några i jämförelse härmed ofördelaktiga vinster. Handelsministern tog vidare upp frågan vilka bolag som fått del av clearingavgiften. Jag har en uppställning i min hand som visar att det är fråga om mycket små bolag. Ett av dem har fram till den 5 april fått 7 000, ett annat har fått 70 000 och ett tredje 168 000 kronor. Det är mycket små summor i förhållande till de 25 miljoner kronor som den största mottagaren har erhållit. Jag vill fråga handelsministern: Har något av de multinationella företagen ansökt om clearingavgift och har något av dem fått sådant bidrag? Även om världsmarknadspriserna var ovanligt höga och rörliga just vid den tidpunkt när man införde clearingavgiften, har de ändå stabiliserats något i dag. Är det då inte dags att ta bort denna avgift, som jag upplever som orättvis för konsumenterna?
Herr talman! Det är alldeles tvärtemot vad herr Komstedt påstår. Tack vare prisregleringen på olja och tack vare clearingavgiften har vi kunnat hålla lägre och rättvisare priser på olja och bensin än vad vi skulle haft, om vi hade släppt oljebolagen lösa. De har ju hela tiden velat ta ut högre priser än vad vi har tillåtit. För närvarande ligger de inne med ansökningar om stora prishöjningar på bensin, och de har tidigare velat ha prishöjningar på eldningsolja. Systemet har alltså ur konsumenternas synpunkt fungerat rakt motsatt vad herr Komstedt påstår. Jag kan tänka mig att vissa oljebolag, som skulle ha kunnat göra större vinster genom att helt och hållet ta ut den internationella prishöjningen på den svenska marknaden, är irriterade, men försök inte göra gällande att det ur konsumenternas synpunkt är orättvist att vi har hållit priserna nere och jämnat ut prisnivån för alla konsumenter, oberoende av från vilka källor deras bensin och olja kommer. Skall vi tala om vinstredovisningar så vill jag peka på det enkla förhållandet att de företag som herr Komstedt är ute efter — Oljekonsumenterna och en del andra svenska företag — en lång följd av år har redovisat vinster här i landet och betalat skatt på dem i motsats till en hel del av sina internationella konkurrenter. tens inverkan på konkurrensen
Herr talman! Jag måste än en gång rätta handelsministern. Jag är inte ute efter något speciellt bolag, utan jag vill ha ett system som gör det rättvist för den enskilde konsumenten. Jag vill bestämt hävda att det förhåller sig så här. Vi tänker oss att en konsument under en lång följd av år har handlat hos ett oljebolag, där man nu tar ut exempelvis en avgift av 11 öre på bensinen. Det bolaget har inte möjlighet att få del av clearingavgiften. Ett annat bolag får däremot stora pengar från clearingpotten och delar i sin tur ut pengar i form av återbäring. Då tycker jag att det ligger någonting i resonemanget att den här konsumenten är med och betalar en viss återbäring, och det systemet är inte rättvist ur konkurrenssynpunkt för de enskilda konsumenterna. Hur handelsministern sedan vill hantera de internationella oljebolagen lägger jag mig inte i. I den ställning där handelsministern befinner sig har han större möjligheter än jag att bedöma den frågan. Men det är en helt annan sak, som handelsministern får ta itu med på annat sätt. Vad vi nu diskuterar är den gällande clearingavgiften, som jag kritiserar därför att den icke är rättvis ur konsumentsynpunkt. Den här potten innehåller ju ganska många fler miljoner än vad som har betalats ut. Vad tänker handelsministern göra med de överskottspengarna?
Herr talman! Det blir inga pengar över, utan allt som har kommit in från clearingavgifter betalas ut i bidrag. Så fort vi ser att det inte längre behövs några avgifter kommer de att avskaffas, det kan herr Komstedt vara lugn för. Herr Komstedt begriper fortfarande inte vad han talar om. Det som har hänt är ju att de företag som fått clearingbidrag har haft att betala ett högre pris än sina konkurrenter. Det är den prisskillnaden som har tagits bort genom bidragen. Företagen har inte tjänat någonting extra. Hela herr Komstedts resonemang förutsätter att han skulle kunna bevisa att de internationella bolagen skulle ha hållit lägre priser än de högstpriser som nu har påtvingats dem.
Herr talman! Med risk för att bli tjatig måste jag upprepa frågan till handelsministern om något av de stora bolag som han så kategoriskt fördömer har haft möjlighet att få någonting från clearingpotten. Det är ganska intressant att få veta, för det är ändå en mycket stor del av konsumenterna i det här landet som har köpt från dem. Frågan är alltså om de på det sättet har haft möjlighet att tillgodogöra sig någonting av den clearingavgift som alla konsumenter betalar.
Herr talman! Svaret är ja. Bolagen har ansökt om clearingbidrag. De har fått avslag i något fall, de har fått bidrag i något fall. Vad jag ville peka på var att de svenska bolag som tagit emot clearingbidrag har köpt stora mängder av olja från de internationella oljebolagen, som redan har tagit ut vinsten och som nu redovisar den i form av vinstökningar på hundratals procent. De har alltså tagit hem guldet i det här sammanhanget.

Herr talman! Herr Pettersson i Lund har frågat mig, om jag avser att vidta några åtgärder för att stoppa inrättandet av spelhallar i varuhus, stormarknader och liknande försäljningsställen. Lotteriförordningen ger regler om hur spel om pengar får anordnas för allmänheten. I princip får sådant spel inte anordnas i varuhus eller liknande försäljningsställen. De spel som förekommer på sådana platser är huvudsakligen s.k. förströelsespel, där inga vinster förekommer. Samhället har inte funnit anledning att begränsa möjligheterna att tillhandahålla förströelsespel. Det har skett mot bakgrund av att de risker för missbruk och missförhållanden, som spel om pengar medför, hittills inte uppstått i samband med förströelsespel.

Herr talman! Jag tackar handelsminister Feldt för svaret på frågan. Det var ett negativt svar, vilket förvånar mig med tanke på det intresse som handelsministern tidigare har visat för konsumentfrågor. Jag anser att det är en betänklig utveckling när vissa detaljhandelsföretag är beredda att utnyttja människors svaghet för spel för att tjäna pengar och locka till sig kunder. I varje fall inom en stor varuhuskedja tycks det numera vara fritt fram för spelaktiviteter, typ Flipper och liknande. Jag anser att man på ett tidigt stadium bör stoppa en sådan här utveckling mot ökade jippoinslag i detaljhandeln. Satsningen på spelhallar i varuhus och stormarknader går ju bl.a. ut över barn och skolungdom, men även äldre tenderar att lockas in i detta spelraseri. Enligt min mening är spelhallar en företeelse som definitivt inte hör hemma inom butiker och varuhus. Jag tror att ansvarskännande detaljhandelsföretag inte heller vill befatta sig med något sådant. KF har exempelvis sagt nej på den punkten. Men risken finns ändå att man efter hand tvingas in i spelkarusellen mot sin vilja, och det är ingen utveckling mot en god konsumentpolitik. Trots det negativa svaret vill jag avsluta med att fråga om inte handelsministern ändå är beredd att ta itu med den här frågan, antingen genom att starta överläggningar med detaljhandelns organisationer eller genom att lämna över hela frågan till 1972 års lotteriutredning för att den snabbt skall kunna lägga fram förslag till åtgärder. Utvecklingen går snabbt på detta område — det har vi märkt då vi sett på detaljhandeln.
Herr talman! Min principiella inställning till samhällsingripanden inom konsumentområdet är trots allt att man skall kunna peka på att några missförhållanden eller några problem har uppstått. Herr Pettersson i Lund använder suggestiva ord och talar om spelraseri, spelkarusell och spelhallar. Bakom döljer sig väl delvis relativt oskyldiga aktiviteter. Det är några slags apparater där man skickar i väg en kula som sedan studsar på olika anordningar, och man räknar poäng på en tavla. Det förekommer också att man på något slags fotografisk skärm har en tennisboll som studsar fram och tillbaka. Jag har sett några sådana anordningar. Det hasardbetonade i dessa spel förefaller vara minimalt. Det förförande och moraliskt negativa inslaget har jag heller inte funnit vara så särskilt framträdande. Men jag delar herr Petterssons uppfattning på en punkt — att man som konsument och enskild medborgare kan tycka att vi skall hålla olika aktiviteter isär. Om man går i ett varuhus, skall man förföras med det slags lockelse som varuhuset normalt har, inte med olika spelformer. Men innan man driver detta resonemang till sin spets, skall man observera att det finns mycket annat i ett varuhus som vi har anledning att fundera över. Ta det ohyggliga utbudet av serietidningar, som på samma sätt förför och lockar ungdomar till att göra av med pengar, skaffa sig dålig smak och lära sig diverse otyg! Det finns alltså mycket inom varuhusens väggar som vi ur konsumentpolitisk synpunkt har anledning att diskutera lämpligheten av. Jag har inte funnit att just den här formen av förströelsespel skulle påkalla någon samhällelig reglering. Men jag kan förstå inställningen att dessa spel kanske inte har att göra med vanlig detaljhandel, och det kan vara något för detaljhandeln själv att uppmärksamma.
Herr talman! Handelsministern bagatelliserar något den här utvecklingen. Jag vill understryka att utvecklingen på området är mycket snabb, och de detaljhandlare som är skrupelfria nog att utnyttja de här anordningarna tjänar också pengar på det dels genom att uthyrningen direkt ger dem intäkter, dels genom att en del kunder uppenbarligen lockas till detaljhandeln på detta sätt. Den omständigheten, herr talman, att det säljs olämpliga serietidningar i en del varuhus, vilket är ett annat missförhållande, kan ju inte få vara en ursäkt för att man inte skall ingripa just mot det missförhållande som spelhallarnas anknytning till varuhusen utgör. Detta tycker jag är ett dåligt försvar för att inte vilja ta ett initiativ i den här frågan. De som haft tillfälle att studera utvecklingen inom detaljhandeln i USA måste ju fråga sig om det är en sådan typ av detaljhandel vi vill ha också i vårt land. Det visar sig där att många kategorier av stormarknader och varuhus i allt större utsträckning börjar likna tivolin mer än ställen där man säljer varor. Därför tycker jag att handelsministern bör vara observant på detta och på ett tidigt stadium ta itu med saken. Det är inte förenligt med en god konsumentpolitik att låta spel av det här slaget göra sitt intåg i stor skala inom den svenska detaljhandeln.
Herr talman! Jag kan försäkra herr Pettersson i Lund att jag är Torsdagen den observant på alla slag av aktiviteter inom handeln. Men jag tycker alltså 25 april 1974 inte att det är ett tillräckligt kriterium för samhällsingripanden och — regleringar att handeln tjänar pengar på en viss aktivitet. Att jag tog upp serietidningarna berodde på att man där med fog kan hävda att konsumtionen har skadliga verkningar. Frågan är alltså: Har konsumtionen av förströelsespel skadliga verkningar för dem som utövar spelet? Det är den typen av resonemang som vi kan föra, och jag är beredd att föra sådana resonemang med handeln, med herr Pettersson i Lund och med många andra också i fortsättningen. Men hittills har jag alltså inte blivit övertygad på den punkten.
Herr talman! Vi kan måhända begrunda utvecklingen ett halvår framåt. Men skulle den betänkliga utvecklingen när det gäller spelhallar i varuhus och stormarknader fortsätta är i varje fall jag beredd att gå vidare i riksdagen för att få en ändring av förhållandet.

Herr talman! Fru Nilsson i Sunne har frågat mig om jag har uppmärksammat de former för militär utbildning som angetts som slutfasen i en mili vning för plutonsofficerare och om jag avser vidtaga åtgärder i syfte att få till stånd en översyn av de moment i utbildningen som avser träning vid tillfångatagning. Allt befäl inom krigsmakten övas någon gång i krigsfångtjänst. Övningarna syftar till att göra befälet förtroget med de bestämmelser som gäller behandling av krigsfångar. De reglementen som innehåller dessa bestämmelser grundar sig på Genévekonventionen av den 12 augusti 1949 angående krigsfångars behandling. På grundval av bestämmelserna i reglementena har överbefälhavaren utfärdat anvisningar för utbildningen i dessa hänseenden. Jag bedömer att utbildningsanvisningarna är till fyllest och avser inte nu att vidtaga åtgärder för någon översyn.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Frågan är föranledd av ett moment i slutfasen på en övning som ingår i utbildningen för blivande plutonsofficerare och som bekantgjorts genom pressen i samband med en övning i Karlstad för någon vecka sedan. Enligt 11 | de uppgifter som offentliggjorts har bl.a. 21 blivande officerare i samband med ett krigsspel ”tillfångatagits”, bakbundits och stuvats ihop liggande på ett lastbilsflak, varefter de täckts över med ett rutmönstrat taggtrådsnät. Sedan har fångarna transporterats på detta sätt i 20-30 minuter på dåliga vägar till den s.k. förhörsplatsen, där de enligt samma källa underkastats pressande och brutala förhör. Jag skall här inte uppehålla mig vid de uppgivna förhörsmetoderna — även om jag i och för sig reagerar mot dem — eftersom jag inte kan dokumentera uppgifternas riktighet. Där är en utredning i gång, och vi får väl hoppas att den i sinom tid kommer att visa om övertramp har förekommit i detta fall. Då det däremot gäller själva ”fångtransporten” där de 21 fångarna ligger packade som sardiner på ett lastbilsflak, med bakbundna händer och med ett taggtrådsnät över sig, finns detta tydligt dokumenterat med bildmaterial, ett material som upprört inte bara mig utan också många andra. Det må så vara, herr försvarsminister, att det finns en internationell konvention på detta område, där en sådan behandlingsmetod är inskriven, men min följdfråga till försvarsministern blir nu om denna speciella form av ”utbildning” — eller examensprov som det också har kallats — är ett obligatoriskt förekommande inslag i officersutbildningen. Är det någonting som hindrar att Sverige där inte följer konventionen, att vi helt enkelt stryker bort det och inte tillämpar det i utbildningsreglemente och övriga anvisningar? Ankommer det i så fall på vederbörande utbildningsledare att vidta sådana åtgärder, eller kan departementschefen ta ett sådant initiativ?
Herr talman! Dessa övningar, som tillämpas för allt befäl, syftar givetvis till att göra befälspersonerna förtrogna med den situation som kan uppkomma under krig, om de skulle råka bli tillfångatagna. Övningarna skall läggas upp så att det befäl det gäller får klart för sig vad man kan bli utsatt för i vissa situationer, och övningarna står som sagt i överensstämmelse med en internationell konvention på området. Och när det gäller formen för transport av fångar, som fru Nilsson i Sunne här har pekat på, är det faktiskt så att det i anvisningarna finns en bild som ganska mycket liknar den som har förekommit i pressen.

Där finns det också föreskrivet hur stort utrymme som skall finnas under det omtalade nätet, för att transportsättet skall kunna tolereras. Likaså finns det angivet vad fången kan tänkas bli utsatt för och hur långt konventionen går i det avseendet. Det kan väl tänkas att man under en sådan här övning i något avseende kan ha förgripit sig på ”fångarnas” rätt, att man kan ha gått något längre än man egentligen syftat till, men det är ett speciellt problem. Här har nu förbandschefen på vanligt sätt tagit initiativ till en utredning, och jag menar att vi nu får invänta resultatet av den Nr 67 utredningens arbete. Vidare har JO efterlyst en redogörelse. När vi får Torsdagen den den har jag också möjlighet att göra en bättre bedömning. 25 april 1974
Om en översyn av Herr talman! Min avsikt är inte att komma åt några enskilda personer den militära utbild som kanske varit för nitiska när de utfört sina uppgifter. Vad jag har ningen i vad avser tillgångatagning reagerat mot är principerna. Jag frågar mig: Kan en människa genom en sådan här övning tränas att i ett krig klara tillfångatagning med åtföljande misshandel och tortyr? Finns det inte i stället en risk att officerare som själva under sin utbildning fått utstå brutala och inhumana metoder i en krigssituation själva kommer att behandla krigsfångar på ett onödigt brutalt sätt? Finns inte den risken?
Herr talman! Jag försökte i mitt inlägg klargöra hur svårt det är att organisera en sådan här övning. Man har att följa den konvention som gäller och på det sättet försöka åstadkomma en situation som liknar den som befälet i sådana sammanhang kan möta. Övningar av denna typ gäller enbart befäl, och man kan säga att det finns ett moment av frivillighet i denna utbildning. Det har förekommit uppgifter om att man utsatt dessa elever för direkt tortyr. Det är självfallet inte så. Övningarna syftar inte till att se hur långt man kan komma med tortyr utan bara till att klargöra den här situationen. Därför tror jag att det finns anledning att säga — jag hoppas det — att det har förekommit överdrifter i beskrivningen av övningen och att situationen inte varit sådan som man i vissa sammanhang beskrivit den. Men jag kan för dagen som sagt inte säga någonting annat än att vi får avvakta utredningsresultatet.
Herr talman! Jag är väl medveten om att krig alltid är brutalt och att det inte finns mycket plats över för en humanisering. Men jag dristar mig ändå att fråga försvarsministern om inte en första förutsättning för en humanisering av kriget är att vi påbörjar den under fred. Borde inte vi här i Sverige, som i så många andra sammanhang protesterat mot misshandel, tortyr och annan förnedrande behandling och engagerat oss för en mänskligare behandling av krigsfångar, vara de första att i varje fall underlåta att utbilda våra officerare till att medverka i sådan här verksamhet?
Herr talman! Kanske för det för långt att i den här debatten börja ifrågasätta det meningsfulla i utbildning; det finns ju de som anser att man inte skall tolerera någon militär utbildning alls. Detta är ett moment i utbildningen — det har jag medgivit — som kräver stor varsamhet och naturligtvis också omsorg om eleverna. Men såvitt jag kan se av bestämmelserna finns det där också garantier för att 13 man skall undvika onödig hårdhet i detta sammanhang. Men problemet är hur vi så att säga i fredens vardag skall kunna lära ut någonting om den situation som man kan komma ii det råa och brutala kriget.

Herr talman! Herr Johansson i Malmö har frågat om jag är beredd att låta undersöka den verksamhet som bedrivs av vissa privata företag inom bostadssektorn och vars enda syfte enligt herr Johansson tycks vara att spekulera i snabba ekonomiska vinster på bostadskonsumenternas bekostnad. Det är allmänt bekant att både fastighetsmarknad och bostadsmarknad företer vissa osunda inslag, som det bör vara samhällets uppgift att komma till rätta med. Jag avser härvid olika former av spekulationshandel med saneringsmogna fastigheter samt åtgärder i anslutning till ombyggnad och sanering som medför oskäligt höga kostnader för de boende. Regeringen har sin uppmärksamhet riktad på dessa företeelser samt överväger olika möjligheter att råda bot på missförhållandena. Avsikten är att om möjligt lägga fram förslag till åtgärder i detta syfte i den proposition om reformer av bostadspolitiken som regeringen planerar att förelägga riksdagen i höst.

Herr talman! Först och främst vill jag framföra ett tack till bostadsministern för det positiva svar han lämnat på min fråga. Bostadsministern säger i sitt svar att regeringen redan i en proposition till hösten kommer att lägga fram förslag, syftande till att stoppa den osunda ekonomiska spekulation som i viss utsträckning tycks förekomma på bostadsmarknaden. Det är ett för många bostadskonsumenter mycket glädjande besked som bostadsministern lämnat. Gemensamt för den här typen av privata spekulationsföretag är att det oftast rör sig om eneller tvåpersonsföretag och att de på några få år skaffat sig ett betydande innehav av fastigheter. I massmedia har presenterats ett enmansföretag som under en treårsperiod, från noll och utan någon tidigare känd förmögenhet, förvärvat fastigheter taxerade till mer än 150 miljoner kronor. I ett enda köp uppgick köpeskillingen till 80 miljoner kronor. Det tyder på att branschen är ganska lukrativ. De här företagen och förvaltningsbolagen köper och säljer fastigheter också sinsemellan. Ett stort företag i branschen köpte, enligt en tidningsuppgift nyligen, en fastighet för 730 000 kronor och sålde denna fastighet samma dag för 840 000 kronor. Dagsförtjänsten var alltså drygt 100 000 kronor. Ett halvt år tidigare hade samma fastighet köpts av ett liknande företag för något över 600 000 kronor. Naturligtvis blir det hyresgästerna som till sist får betala det här hasardspelet med fastigheter. Enligt min mening har de företag som Nr 67 berörts i frågan inte något existensberättigande. De äger och förvaltar hus Torsdagen den uteslutande för att förtjäna pengar så snabbt som möjligt på bostadskon 25 april 1974 sumenternas bekostnad. Det är inte i överensstämmelse med en socialt inriktad bostadspolitik. Jag är därför tillfredsställd med att man från regeringens sida uppmärksammat den här problematiken.

Herr talman! Herr Sivert Andersson i Stockholm har frågat mig om jag anser att de anvisningar om samarbete och om avtal mellan företag och fackförening vid genomförande av invandrarundervisning, som inrikesministern uttalat i sin föredragning av propositionen 43 år 1973, blir följda om arbetsgivarparten ensidigt fastställer tidpunkt för invandrares ledighet och för den ordning i vilken anställda invandrare skall få delta i undervisningen. Huvudregeln i lagen om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svenskundervisning för invandrare är att undervisningen skall meddelas arbetstagaren under ordinarie arbetstid med bibehållen lön. Arbetstagare, som börjat sin första anställning här i landet före den 1 januari 1973, skall av arbetsgivaren beredas möjlighet till ledighet för att påbörja undervisningen före utgången av juni 1978. Genom kollektivavtal eller, i vissa undantagsfall, avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan emellertid bl.a. rätten till ledighet under ordinarie arbetstid begränsas samt ledighetens förläggning under tiden fram till den 1 juli 1978 närmare bestämmas. Utöver nämnda regler fann dåvarande inrikesministern inte lämpligt att ange någon närmare ordning för de äldre invandrarnas rätt och möjlighet att delta i undervisningen. Enligt hans mening borde parterna få möjlighet att på varje arbetsplats själva planera utbildningen och komma överens om lämplig förläggning av ledigheten. Han framhöll vidare vikten av samråd mellan parterna och studieförbunden för att man skall få en jämn elevtillströmning och en effektiv undervisning. Av såväl lagens text som dess förarbeten framgår således att ett aktivt samarbete mellan arbetsgivaren, arbetstagaren och dennes fackliga organisation utgör en mycket viktig del av lagens konstruktion. I propositionen 31 år 1974, vilken nyligen godtagits av riksdagen, har jag själv också framhållit nödvändigheten av samverkan och samarbete mellan parterna för att denna lagstiftning, som omöjligen kan göras likformigt tillämplig över hela arbetsmarknaden, skall fungera praktiskt. Mot bakgrund av det anförda blir följaktligen mitt svar att det beskrivna handlingssättet inte kan anses svara mot lagstiftarens klart

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Vid en av de största biltillverkarnas verkstäder i Stockholmstrakten har vi haft mycket allvarliga problem med invandrarundervisningen. Vi har genom ABF fått 800 invandrare anmälda till den av organisationen anordnade undervisningen. Företaget godtar inte detta utan avgör nu ensidigt hur många som skall få del av undervisningen, och man försöker också ensidigt besluta hur utbildningen skall genomföras och genom vilken bildningsorganisation detta skall ske. Dessutom underkänner man de anställdas anmälan till ABF. Företaget omintetgör genom sitt handlande den samverkan studieförbund-fackförening-berörd medlem som det talas om i propositionerna 1972:100 och 1973:43. Handlandet strider mot lagens anda och dessutom mot föreskrifterna för statsbidrag till det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. I invandrarundervisningen har vi fått uppleva många märkliga turer. Arbetsgivarna och företrädare för de borgerliga partierna har i olika sammanhang ridit omkring på sin käpphäst, nämligen att det skall finnas ett fritt val mellan de olika studieförbunden. Ritten på denna käpphäst har nu slutat med att man sitter grensle över den höga moralens kadaver.

Med genomförande menar jag då överenskommelse om hur många åt gången som skall vara lediga för studier, om vilka som skall vara lediga vid respektive tillfälle samt om studietakten.
Herr talman! Den fråga som herr Sivert Andersson i Stockholm nu kom in på rör utbildningsdepartementet och inte arbetsmarknadsdepartementet. Jag kan alltså inte direkt svara på den. Jag vet emellertid att utbildningsdepartementet ser på dessa frågor med anledning av den uppmärksamhet som saken har väckt, bl.a. i massmedia.
Herr talman! Jag vill bara understryka vikten av att någonting verkligen händer här. Jag har i min hand protestskrivelser från medlemmar i Metall som har anmält sig till ABF men av företaget blivit hänvisade till utbildning organiserad av Medborgarskolan. Jag har tidigare i denna kammare framhållit att invandrarna inte får behandlas som några kolli. De får inte bli föremål för köpslagan mellan olika organisationer, utan man bör följa riksdagens beslut och anvisningar när det gäller uppläggningen av aktiviteter för denna grupp människor.